Herr talman! Per Bolund har frågat mig om jag avser att verka för att reglerna om uttagsbeskattning på kooperativ vindkraft snarast ändras. Frågan ställs mot bakgrund av ett avgörande från Skatterättsnämnden den 4 december förra året. Enligt avgörandet ska en kooperativ förening som säljer el till sina medlemmar för ett självkostnadspris som understiger marknadsvärdet uttagsbeskattas. Det innebär att en försäljning ska behandlas som om den hade skett till marknadsvärde. Jag har tidigare debatterat reglerna om uttagsbeskattning med Per Bolund. Bakgrunden var då ett ställningstagande från Skatteverket i juni 2008. Nu har Skatterättsnämnden kommit till samma slutsats som Skatteverket. Något nytt i sak har alltså inte inträffat sedan den förra debatten. Reglerna om uttagsbeskattning är generella och gäller oavsett företagsform och verksamhet. Som jag nämnde i den tidigare debatten är syftet med reglerna att förhindra att företagen undgår avsedd inkomstbeskattning. Det skulle de kunna göra genom att inte redovisa vinster i verksamheten och i stället tillföra ägarna avkastningen på satsat kapital genom att sälja varor eller tjänster till dem för ett pris under marknadsvärdet. Som jag tidigare har nämnt är kooperativa föreningar och deras ägare skattemässigt gynnade eftersom de till skillnad från aktiebolag och deras ägare är enkelbeskattade. Om avkastningen varken beskattas hos föreningen eller beskattas hos medlemmarna utgår emellertid ingen inkomstskatt alls på den. Lagreglerna om uttagsbeskattning är enligt min mening ändamålsenliga. Mitt svar till Per Bolund är därför åter att jag, utifrån den information som finns tillgänglig, inte avser att verka för några förändringar av reglerna om uttagsbeskattning.

Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret även om jag skulle behöva ha en del förklaringar för att försöka förstå hur han tänker. Finansministern sade till exempel i svaret att inget nytt har hänt sedan vi debatterade frågan senast. Det vill jag kraftigt protestera mot. Tittar man på marknadsutvecklingen för kooperativ vindkraft är det uppenbart för alla som undersöker saken att något dramatiskt har hänt. Anmälningarna för att delta i kooperativa vindkraftsprojekt har minskat med från 80 upp till 95 procent i de olika kooperativa bolagen. Man måste alltså ha rejäla skygglappar på sig för att tycka att inget har hänt. I svaret sade också finansministern att de kooperativa vindkraftverken redan är gynnade. Jag trodde att finansministern och jag var överens om att det är marknaden själv som är bäst på att avgöra vad som är en lönsam investering, det vill säga vilka branscher som är gynnade. Man kan gå tillbaka och se att under 2007 och 2008 växte den kooperativa vindkraftsmarknaden snabbt. Andelsägd vindkraft stod då för ungefär 10 procent av hela den svenska vindkraftsutbyggnaden. Det var även långa väntelistor på att få köpa in sig i ett kooperativt vindkraftverk eftersom det var så många som var intresserade, engagerade och ville delta. Så kom Skatteverkets beslut om att man skulle tillämpa uttagsskatt på kooperativ vindkraft, och marknaden tvärdog. Under det ett och ett halvt år som har gått sedan dess har som sagt anmälningarna för att delta minskat från 80 upp till 95 procent. Om finansministern anser att branschen är gynnad, varför har då marknaden en helt annan uppfattning? Vad vet finansministern bättre än marknaden om vad som är en gynnad produktionsform? För mig låter det märkligt att finansministern anser att branschen är så gynnad så att detta inte skulle skada marknaden medan marknaden själv uppenbarligen gör en helt annan bedömning. Det vore intressant att få finansministerns svar på detta. För två veckor sedan debatterade jag denna fråga med näringsminister Maud Olofsson. Hon hade tyvärr i likhet med finansministern inga förslag på hur man skulle åtgärda problemet och få i gång en utbyggnad av kooperativ vindkraft i Sverige igen. Men hon visade åtminstone förståelse för problematiken. Hon sade i sitt svar att kooperativ vindkraft har en viktig funktion att fylla. Den skapar större acceptans för vindkraft generellt, och den är viktig för att känna delaktighet i vindkraftsutbyggnaden i Sverige. Det vore också intressant att höra om finansministern kan se att det finns ett speciellt värde i att den kooperativa vindkraften utvecklas i Sverige, så som man sett i många andra länder. I Danmark till exempel finns det uppskattningsvis 150 000 delägare i kooperativa vindkraftsprojekt. I Sverige är det bara 20 000, och det kommer inte att bli fler med den politik som regeringen för i detta fall. Jag vill också belysa att de rödgröna partierna har uppnått enighet i denna fråga. Vi har kommit överens om att vi måste få en snabb lösning på det problem som förlamar hela den kooperativa vindkraften. Det är angeläget att problemet med uttagsskatt på vindkraftskooperativ får en snar lösning så att den andelsägda vindkraften åter kan ta en aktiv del i den fortsatta utbyggnaden av vindkraft i Sverige. Vi kräver gemensamt att regeringen omedelbart tillsätter en utredning med uppgift att lösa frågan. En sådan utredning skulle till exempel kunna titta på begreppet "marknadspris" som tillämpas vid uttagsbeskattning och på avdraget för vindkraftskooperativ utdelning. Jag skulle gärna vilja höra om finansministern skulle kunna tänka sig att ställa sig bakom förslaget att tillsätta en utredning om den kooperativa vindkraftens framtid.

Herr talman! Jag tackar Per Bolund för att han har ställt interpellationen men ännu mer statsrådet för att han har gett ett klart svar på frågan. Grundfrågan är om uttagsskatt ska tillämpas i stort sett överallt annars men inte på kooperativ vindkraft. Jag måste ställa frågan till Per Bolund efter snart åtta år i skatteutskottet, och den har ställts också där: Önskar Miljöpartiet att uttagsskatt ska tillämpas på alla andra områden där den nu tillämpas men inte på kooperativ vindkraft? Det är också intressant mot bakgrund av att Per Bolund säger att det har träffats någon form av överenskommelse mellan de rödgröna partierna. Vi har inte sett någon sådan, såvitt jag vet. Men på en direkt fråga häromdagen från skatteutskottets ordförande Lennart Hedquist till partierna i sagda utskott var svaret entydigt från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet att man anser att uttagsbeskattning ska förekomma i Sverige. Jag vill inte uttala mig för Miljöpartiet, utan jag överlåter det till Per Bolund. Det är dock intressant för alla andra skattebetalare i landet att veta om vi ska införa något som man skulle kunna säga är ett gynnande av just denna form men där alla andra som har liknande uttagsbeskattning skulle bli orättvist behandlade i förhållande till detta. Anser Miljöpartiet att uttagsbeskattning ska förekomma? Om det ska förekomma, ska det då finnas något undantag från det?
Herr talman! Till Per Bolund vill jag säga att jag djupt beklagar att den här interpellationen har kommit till riksdagen. Jag kan bara djupt beklaga att ett så ansvarsfullt och pragmatiskt parti som Miljöpartiet hamnar i en så utpräglat skattepopulistisk position. Enligt mitt förmenande är det en självklarhet att det efter Skatterättsnämndens avgörande i frågan inte finns någon oklarhet. Det är inte en rimlig position att man totalt ska befria vindkraftskooperation från beskattning. Det kan antingen betyda att man har för avsikt att helt befria kooperativa föreningar från beskattning för att man inte ska tillämpa uttagsbeskattning på dem generellt, att man ska göra om uttagsbeskattningsreglerna i allmänhet eller att man har för avsikt att införa en särskild skatteregel för kooperativ vindkraft. Det går inte att konstruera en sådan princip för ett skattesystem att Per Bolunds uppfattning blir rimlig. Om det går så illa i riksdagsvalet som Per Bolund antyder, att Miljöpartiet får ansvar för att genomföra detta, kan jag nästan garantera att det kommer att vara en mycket plågsam och närmast omöjlig arbetsuppgift. Du ska igenom en statsstödsprocess där du kommer att ha utomordentligt stora bekymmer. Du ska plåga dig igenom en genomgång av varför just den här kooperativa beskattningen ska skattebefrias. Du ska specialkonstruera uttagsbeskattningsregler som inte är tillämpliga på andra områden. Det här är en helt orimlig uppfattning. Jag har stor respekt för om man vill bygga ut vindkraften, förstärka miljövindkraftsbonus eller förstärka certifikatssystemet, men den uppfattning som Miljöpartiet företräder i den här frågan är efter Skatterättsnämndens avgörande helt orimlig. Jag är förvånad över Miljöpartiet intar den ställningen. Miljöpartiet brukar vara ett rimligt, pragmatiskt och balanserat parti. Stöd gärna vindkraften, men det måste ske utifrån någon ordning i skattesystemet. Läs Skatterättsnämndens avgörande. Det är alldeles uppenbart att det som Per Bolund förordar, nollbeskattning för kooperativa vindkraftsföreningar, är en helt orimlig hållning. Jag kan bara vädja till Per Bolund att upphöra med kampanjen till stöd för ett utpräglat särintresse. Utifrån en klar rättslig grund har det grovt vilselett människor. Det har aldrig varit någon tvekan om att uttagsbeskattning ska tillämpas på det här området. Att branschen och näringen har spritt den uppfattningen är ett uttryck för deras bristande ansvarstagande. Jag kan bara beklaga att Per Bolund väljer att sluta sig till den gruppen.

Herr talman! Det är närmast roande att höra vilka brösttoner finansministern tar till i den här frågan. Det låter som om det skulle vara den mest avgörande skattepolitiska fråga som har funnits på regeringens bord. Jag har nästan aldrig hört finansministern vara så engagerad i någon annan fråga. Engagemang är bra, så det ska jag inte klaga på. Lite förvånad kan man bli när det handlar om en skatt som ger 10 miljoner kronor i skatteintäkter. Det är en ytterst liten del av statsbudgeten. Så fruktansvärt viktig kan den väl inte vara för Anders Borg att han är beredd att ta till sådana toner som vi just hörde. Jag tackar för att finansministern anser att Miljöpartiet är ett balanserat parti. Så har det inte alltid låtit, så det får man uppskatta. När finansministern anklagar oss för utpräglad skattepopulism blir jag självklart lite upprörd, speciellt som vi i princip säger att vi ska tillbaka till en tolkning av regelverket som gällde ända fram till mitten av 2008, det vill säga för ett och ett halvt år sedan. Då tog Skatteverket inte ut någon uttagsskatt på kooperativ vindkraft. Ingen klagade på det. Ingen höll upprörda anföranden i riksdagen om att vi måste ha ett regelverk och ett system som behandlar alla lika. Det var det system som gällde; det var den tolkning av lagstiftningen som fanns då. Att säga att det var utpräglad skattepopulism som styrde det svenska skatteväsendet är verkligen att ta i. Finansministern säger att det aldrig har funnits några andra möjligheter. Det är inte sant. Det var den tolkning av regelverket som Skatteverket gjorde före 2008. Sedan fick man en fråga och gjorde en nytolkning. Miljöpartiets fråga är: Ska vi sitta här och stillatigande se på när den kooperativa vindkraften försvinner i Sverige? Det är ju det som håller på att hända. Det är det ena alternativet, och det som regeringen och finansministern med väldig emfas propagerar för. Eller ska vi se hur en bransch håller på att slås ut och försöka göra något åt det? Det som vi på den rödgröna sidan kämpar för är att vi ska ta tag i problemet och göra något åt det. Inom finansministerns allians finns det vitt skilda uppfattningar i den här frågan. Uppenbarligen har också Anders Borg problem med utpräglad skattepopulism i sitt eget läger. Företrädare för Centerpartiet har högljutt krävt att man måste ha åtgärder för att minska utslagningen av den kooperativa vindkraften. Även företrädare för Anders Borgs eget parti har sagt att frågan måste lösas. Tråkigt nog har finansministern uppenbarligen inte tagit till sig de synpunkterna från sina alliansvänner. Det kan jag bara beklaga. Finansministern anklagar mig för att företräda ett särintresse. Särintresse är ett ganska vitt begrepp som kan tolkas som man vill. Vi kan ta en liknelse. Om till exempel den svenska bilförsäljningen under ett år skulle minska med mellan 80 och 95 procent, gissar jag att en stor andel riksdagsledamöter från alla partier skulle säga att vi måste göra någonting åt problemet och att vi inte kan ha det så här. Det skulle kunna gälla skogsbranschen. Om försäljningen av papper till exempel sjönk med 80-95 procent skulle vi antagligen ha ganska högljudda diskussioner om att något måste göras åt situationen. Nu gäller det den kooperativa vindkraften, som står för en ganska liten del av elproduktionen men ändå är en viktig bransch för att få acceptans för vindkraft generellt. Då anklagas man för att företräda ett särintresse. Jag tycker att Anders Borg ska fundera lite över vad ett särintresse är. Min fråga kvarstår: Står finansministern verkligen fast vid att man inte ska göra någonting åt problemet? Ska man bara stå och se på hur den kooperativ vindkraften slås ut i Sverige?

Herr talman! Det förekommer olika kampanjer för olika särintressen. Enligt mitt förmenande har vi nu sett ett av de värsta exemplen på detta, nämligen en grupp som har blivit vilseledd om vilken princip som gäller för skattepolitiken. Per Bolund och hans parti måste nog ta på sig en betydande del av ansvaret för den nedgång som nu är för handen. Nu kommer de skattevillkor som ska tillämpas för all annan uttagsbeskattning att gälla. Per Bolund var otroligt noggrann med att inte svara på frågan om han tycker att uttagsbeskattning ska gälla även för vindkraft. Det är den centrala frågan. Om Per Bolund vill fortsätta att vilseleda ägare av kooperativa vindkraftverk ska han förstås undvika att svara på frågan. Annars måste Per Bolund svara på frågan. Det är Per Bolund som vilseleder. Många människor vänder sig till Finansdepartementet och ledamöter av skatteutskottet. Vi har inget problem med svaret, men många människor är vilseförda. Därför tycker jag att Per Bolund är svaret skyldig i riksdagens kammare. Tycker Miljöpartiet att uttagsbeskattning ska gälla för allt utom kooperativ vindkraftsproduktion? Det är den viktiga frågan. Tycker ni det, eller tycker ni inte det? Det måste Per Bolund svara på, annars kommer han att fortsätta att vilseleda väljarna på den punkten.

Herr talman! Jag hade inte tänkt gå upp i den här debatten, men eftersom Vänsterpartiet ifrågasattes angående inställningen till uttagsbeskattning ska jag klargöra det så att det inte råder något tvivel om det. Vänsterpartiet tycker att uttagsbeskattning så som den ser ut i dag ska gälla för vindkraftskooperativ liksom för alla andra branscher. Det vill jag slå fast. Det som vi nu har sagt, som har kallats ett resultat av en kampanj från särintressen och så vidare, är att man ska ta tag i och titta på denna fråga. Varför har detta problem dykt upp? Vilka bakomliggande orsaker finns? En viktig bakomliggande orsak är synen på marknadsprissättningen på uttag av el. Är det Nordpools prissättning som ska gälla, eller finns det andra underlag? Det har också i denna debatt presenterats andra metoder för att ta fram och beräkna priset på el. Ibland verkar det som om denna debatt har halkat lite snett. Det som jag ser som en viktig del i den överenskommelse som vi har gjort är att man tittar på om det finns andra beräkningsgrunder. Uttagsbeskattning ska naturligtvis finnas om man får el till ett underpris. Men om den beräknas på felaktiga antaganden ska vi föra den diskussionen. Herr talman! Med detta vill jag bara slå fast Vänsterpartiets inställning till uttagsbeskattning.
Herr talman! Jag är ansvarig för att vi har intäkter till välfärd och annat i offentlig sektor. Jag är ansvarig för att vi har ett effektivt skattesystem som är förenligt med full sysselsättning. Då är det naturligtvis självklart att jag reagerar på skattepopulism i alla partier, vid alla tillfällen och i alla inriktningar. Det är stötande när enskilda grupper försöker skaffa sig fördelar på det allmännas bekostnad och dra till sig vinster och ekonomiska resurser som det inte finns motiv och rimliga skäl för. Det är stötande. Ett tydligt exempel på detta är denna diskussion. Det är inte så att Per Bolund reser en fråga om huruvida vi ska göra någonting för att stötta vindkraften. Jag är den förste att säga att det är bra med vindkraft och att det är bra att vi har elcertifikat, CO2-skatt och annat. Det är inte det som frågan gäller. I sin interpellation anger Per Bolund att vi ska ifrågasätta Skatterättsnämndens beslut, alltså att vi ska ifrågasätta en juridisk instans prövning av alldeles självklart och uppenbart tillämpliga regler. Det är en väldigt märklig utgångspunkt för en debatt i Sveriges riksdag. Vidare är frågan om jag vill ändra reglerna kring uttagsbeskattningen på kooperativ vindkraft. Då har vi två komponenter i den. Jag kan bara vädja till de andra delarna av den rödgröna alliansen att ta till sig detta. Är det meningen att vi ska skattebefria hela den kooperativa sektorn och att den ska nollbeskattas? Enligt min uppfattning är det en helt orimlig ståndpunkt. Vi kan inte ha en sektor i Sverige som är nollbeskattad när vi har ett skattetryck på nära nog 50 procent. Är det meningen att uttagsbeskattningsreglerna ska ändras? Nej, det kan ingen av oss på fullt allvar mena. Tar man ut varor eller förmåner ur ett bolag ska det naturligtvis utgå skatt på dem. Allt annat vore orimligt. Det skulle undergräva samhällsmoralen i ett samhälle om man tillät detta. Är det då meningen att vi ska ha en särskild regel för uttagsbeskattning på kooperativ vindkraft i strid med gällande rätt och i strid med vad vi har för praxis på andra områden? Jag kan bara vädja till Per Bolund att ompröva sin uppfattning. Skälet till att detta inte kommer att genomföras med mindre än alldeles oerhörda krumbukter är att det måste genom en statsstödsprocess, att det måste genom en översyn av uttagsbeskattning och att det måste genom en översyn av beskattning av kooperationer i allmänhet. Vi måste hålla isär två olika debatter. En debatt gäller om vi är intresserade av att minska CO2-utsläppen. Är vi intresserade av att skapa förutsättningar för mer vindkraft? Där vill jag inte ifrågasätta Per Bolunds ärliga intentioner. En annan debatt gäller hur vi ska göra med uttagsbeskattningen på kooperativ vindkraft. Man kan naturligtvis, som Marie Engström framhåller, titta på hur man ska värdera prissättning vid uttagsbeskattning. Men det måste rimligen och i grunden göras av de ansvariga myndigheterna, inte av Sveriges riksdag. Rättstillämpning och tillämpning av skatterättslig lagstiftning ligger inte på Sveriges riksdag. Det måste göras av Skatteverket och Skatterättsnämnden. Det är de som har ansvaret för att göra detta. Ska reglerna för detta ändras måste de naturligtvis ändras generellt. Vi kan inte ha särskilda marknadsprissättningsvärderingsregler för kooperativ vindkraft. Med förlov sagt kan jag bara vädja till Per Bolund att lägga ned denna position och i stället hitta på ett annat sätt att ge pengar till kooperativ vindkraft om det är detta som han nu avser. Jag skulle föredra att vi i sådana fall stöder alternativ energiproduktion generellt med gröna certifikat så att vi inte snedvrider samhällsekonomin. Per Bolund får ursäkta om han tycker att jag blir engagerad och upprörd. Men jag har mycket svårt för skattepopulism. Detta är ett av de mest utpräglade exemplen på skattepopulism som jag har stött på.

Herr talman! Jag klagar verkligen inte på att finansministern är engagerad. Jag kunde önska att han var mer engagerad i att se till att den kooperativa vindkraften har en framtid också. Men så långt har han tyvärr inte gått i sitt engagemang än så länge. Eftersom det nu har kommit fram en hel del missuppfattningar både från finansministern och från andra debattörer ska jag säga att Miljöpartiet aldrig har ifrågasatt att uttagsskatt ska förekomma i det svenska skattesystemet. Vi har inte heller krävt att det måste vara ett undantag just för den kooperativa vindkraften. Det som vi däremot ser är att vi måste göra någonting åt den situation som har uppstått här i verkligheten. Om jag får be finansministern att lyfta näsan ur de ekonomiska kalkylerna och titta på vad som händer i verkligheten är det uppenbart att det ändå är ett enormt tapp för denna bransch som jag och många med mig anser är en viktig bransch. Näringsministern sade för två veckor sedan i en debatt att det är en viktig bransch som vi måste se hur man kan stödja. Då är frågan: Ska man göra någonting, eller ska man inte göra någonting? Finansministern har uppenbarligen uppfattningen att vi inte ska göra någonting, och jag kan bara beklaga det. Jag deltog, tillsammans med finansministern, i en debatt tisdagen den 21 april förra året. På en direkt fråga från mig sade finansministern att det är alldeles självklart att vi mycket noga ska följa frågeställningen. Om vi vill ha ett starkt tredje förnybart ben i energiförsörjningen måste vi noggrant följa utvecklingen för att säkra att detta ben också kommer till stånd. Jag hoppas att finansministern inte ifrågasätter utvecklingen. Det är väl ändå så att finansministern ser att den kooperativa vindkraften, som har stått för 10 procent av utbyggnaden, håller på att slås ut helt och hållet? Då är frågan: Tänker finansministern stillatigande stå och se på hur detta sker, eller tänker han göra någonting åt det? När vi ändå har finansministern i närheten vill jag passa på att ge honom ett underlag där man tittar just på bedömningen av marknadspriserna som Skatteverket anser är de rimliga och om det verkligen är det som är en rimlig bedömning av marknadspriset på kooperativ vindkraft. Jag ber finansministern att läsa igenom detta material och bilda sig en egen uppfattning. Men det vore bra om han åtminstone satte sig in i det material som rör kooperativ vindkraft.
Herr talman! Per Bolund reser här frågor om uttagsbeskattning. I hans interpellation framgår för det första att han starkt ifrågasätter Skatterättsnämndens besked. Det är i sig anmärkningsvärt att vi från riksdagens sida ska börja ifrågasätta rättsliga instansers prövningar av gällande rätt. För det andra säger han att det i stället krävs politiska beslut om ändrade regler för uttagsbeskattning. Det blir rätt naturligt att jag tror att det är det som Per Bolund avser. Det står i interpellationen att det i stället krävs politiska beslut om ändrade regler för uttagsbeskattning. Det är svårt att värja sig från intrycket att Per Bolund förordar förändrade regler för uttagsbeskattning. Låt mig ta detta från grunden igen. Om man driver ett företag, tjänar pengar och gör vinst utgår bolagsskatt. Betalar man ut dessa pengar utgår dessutom skatt hos ägaren av bolaget. Det är det som vi kallar för dubbelbeskattning. Jag kommer från ett parti som kan tycka att dubbelbeskattningen är ineffektiv eller bör förändras därför att vi på lång sikt ska förstärka företagsklimatet. Det är en fullt legitim och rimlig uppfattning. Nu har vi dubbelbeskattning i Sverige. Då säger Per Bolund att kooperativa föreningar, som inte har dubbelbeskattning utan redan har skattebefrielse, ska ha ytterligare en skattebefrielse. Det blir i så fall nollskatt på det området, och det är en helt orimlig hållning. Man kan inte säga att man för en smal liten sektor ska införa nollbeskattning. Det är en helt absurd och orimlig hållning. Jag kan därför bara igen vädja till Per Bolund att återgå till det som är den rimliga diskussionen: Hur skapar vi rimliga förutsättningar för vindkraft i Sverige? Det är en bra och viktig diskussion som jag gärna deltar i. Men lägg ned diskussionen om uttagsbeskattningen på kooperativ vindkraft! Diskutera möjligen hur man i allmänhet vill stödja kooperativ vindkraft. Det är en annan och rimlig frågeställning. Men jag kan näst intill lova Per Bolund att det inte kommer att gå snabbt att genomföra en nollskatt på kooperativ vindkraft om olyckan skulle vara framme och det blev en miljöpartistisk regering efter valet.